Fru talman! Lorena Delgado Varas har frågat mig när vi ska säkra att AP-fondernas investeringar är hållbara och följer Parisavtalet och våra miljö och klimatmål samt vilka konsekvenser det blir när vi investerar i miljöförstörande verksamheter. Lorena Delgado Varas har också frågat mig hur vi ska säkerställa att folks sparande i banker inte går till miljöförstörande verksamhet utan följer Parisavtalet och våra miljö och klimatmål samt vilka konsekvenser det blir för bankerna när detta inte följs. Regeringen driver en ambitiös politik för att främja hållbara finansmarknader. När det gäller AP-fonderna ställer lagen sedan den 1 januari 2019 högre krav på Första-Fjärde AP-fonden att agera föredömligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tidigare uttrycktes det endast i förarbetena att AP-fonderna skulle ta hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten, så med det nya lagkravet har styrningen av hållbarhetsfrågor i förvaltningen moderniserats och skärpts. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas och att investeringar av våra pensionspengar ska vara i linje med de internationella konventioner som Sverige har skrivit under. I årets utvärdering kan vi som ett resultat av detta bland annat konstatera att AP-fonderna vidareutvecklat sin koldioxidrapportering till att även omfatta hur stor del av årets förändring i koldioxidintensitet som kommer från att fonderna har ändrat sin portföljmix och hur stor del som kommer från minskade utsläpp från bolagen i portföljen. Flera AP-fonder har även förtydligat sina strategier kring Parisavtalet, och samtliga fonder arbetar kontinuerligt för att sänka koldioxidavtrycket i sina portföljer. Första AP-fonden har även beslutat att helt avinvestera i bolag med fossil verksamhet. Att även Sjunde AP-fonden ska omfattas av det nya hållbarhetskravet som gäller för Första-Fjärde AP-fonden har föreslagits i en promemoria som har remitterats. Den frågan bereds nu inom Regeringskansliet. Regeringen ser positivt på det arbete som AP-fonderna och det gemensamma Etikrådet bedriver för att integrera hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Det ligger i linje med Första-Fjärde AP-fondens nya mål om föredömlig förvaltning. I utvärderingen av AP-fondernas verksamhet till och med 2020, som lämnas till riksdagen senast den 1 juni 2021, ska även de nya placeringsreglerna utvärderas med avseende på om placeringar i fossil energi minskar. Det är naturligtvis inte bara AP-fonderna som behöver bidra för att vi ska lyckas med omställningen till en hållbar realekonomi, utan även vårt sparande i fonder och banker utgör en viktig del i omställningen. I detta sammanhang vill jag poängtera vikten av internationellt samarbete. Särskilt EU-arbetet spelar en viktig roll då en stor del av de finansiella regelverken är harmoniserade inom EU, inte minst på bankområdet. Ett konkret resultat av EU-arbetet, där Sverige varit ett av de mest pådrivande länderna, är lagkraven på vilken information som förvaltare och finansiella rådgivare måste ge om hur man integrerar hållbarhet i verksamheten. Kraven kommer att förbättra hållbarhetsinformationen men också göra den enklare att jämföra mellan olika förvaltare och rådgivare. De nya kraven kommer att tillämpas från första kvartalet 2021. Därtill antog EU i juni 2019 ändringar i bankernas redovisningskrav som innebär att alla större banker som är noterade på en handelsplats från och med 2022 kommer att behöva redovisa sina hållbarhetsrisker. Ett annat viktigt framsteg är den gemensamma taxonomi som EU arbetat fram. Taxonomin kommer att göra det enklare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Regeringen har dessutom vidtagit flera åtgärder nationellt för att påskynda utvecklingen till en hållbar finansmarknad i Sverige. En särskilt viktig åtgärd i detta sammanhang är att Finansinspektionen ska arbeta för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Regeringen gav så sent som i april i år Finansinspektionen ett nytt uppdrag att följa upp finansmarknadsaktörernas klimatrapportering samt hur lån och investeringar förhåller sig till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger även projektstöd till det kompetenscenter för hållbar finansiering som har till uppgift att bidra till utvecklingen av en hållbar finansmarknad internationellt, Stockholm Sustainable Finance Centre. Enligt Finansinspektionen har svenska banker lagt mer resurser på hållbarhet de senaste åren, men det finns utrymme för förbättringar avseende både rapportering och integrering av hållbarhet i verksamheten. Då det kan vara svårt att bedöma en investerings påverkan på möjligheterna till en hållbar utveckling har såväl transparens som regelverk viktiga roller att spela. Det nya uppdraget till Finansinspektionen kommer förhoppningsvis att bidra till förbättringar på dessa områden och ge ett viktigt underlag för framtida arbete, för vi kommer att behöva göra mer. Utsläppen minskar inte i den takt de måste för att vi ska nå våra klimatåtaganden. Klimatförändringar utgör en betydande risk, också för ekonomin och det finansiella systemet. Regeringen fortsätter att arbeta för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Fru talman! När ministern beskriver den politik som man bedriver för att främja hållbara marknader förvånas jag av passiviteten. Ja, man ändrade lagen i januari 2019 för att Första-Fjärde AP-fonden skulle agera föredömligt utifrån hållbarhetsperspektiv. Men ändringarna är inte tydliga nog. Ändringarna kommer inte att leda till Parisavtalets mål, för sanningen är att man överordnar avkastningsmålen över människan, över miljön och över klimatet. Det kommer inte att gå ihop. Vi kommer inte att nå Parisavtalets mål om vi inte vågar utmana, om vi inte vågar kräva att människa, miljö och klimat likställs med mål om avkastning. Eftersom regeringen valde att inte ställa tydliga krav har AP-fonderna fortsatt investera i fossila verksamheter. Ja, Första AP-fonden har nu fattat beslut om att avinvestera i bolag med fossil verksamhet, men det efter framförd kritik. Sanningen är att vi är mitt i en brinnande klimatkris, där användningen av fossila bränslen är största orsaken till utsläppen av växthusgaser. Mitt i allt det här väljer AP-fonderna att använda våra pengar till att investera i klimatfientliga verksamheter. Det är inte småsummor vi pratar om - över 16 miljarder gick till fossila företag. Det här var innan Första AP-fonden fattade sitt beslut. I sin rapport från januari beskriver Naturskyddsföreningen att om samtliga fossila reserver som tillhör de 89 fossila bolag som Första-Fjärde AP-fonden har investeringar i skulle förbrännas skulle 185 miljarder ton växthusgaser släppas ut. Det är också så att Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden behåller fossila investeringar och menar på att de ska påverka bolagen att minska utsläppen. Men många av dessa bolag har som affärsmodell att producera fossila bränslen, så hur ska det gå till? Och hur ska det ske fort nog? Varför ta så många extra steg, när vi redan bestämt att följa Parisavtalet? Varför inte göra arbetet enklare för de bolag som investerar våra gemensamma pengar? Varför inte inse och tydligt visa att fossil verksamhet inte är långsiktig? Varför inte vara tydlig med resterande AP-fonder? Ministern nämnde promemorian som skickats in, men jag tror att man kan vara mycket tydligare än att lämna över ansvaret till AP-fonderna själva. Vi från Vänsterpartiet föreslog bland annat att AP-fonderna inte ska göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas, att AP-fonderna ska avveckla befintliga investeringar i fossilindustrin inom fem år och att samtliga AP-fonder ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi. Jag tror att det krävs tydlighet här. Det har vi sett både i klimatfrågan och i frågan om mänskliga rättigheter.
Fru talman! Tack, Lorena Delgado Varas, för en väldigt bra fråga. Jag är glad att ledamoten ställde denna fråga, för är det något område där den regering jag företräder har gjort enormt stor skillnad är det på finansmarknadsområdet. Ingen regering någonsin i Sveriges historia har varit ens i närheten av att göra så mycket som denna regering har gjort för en hållbar finansmarknad. Det är inte för inte som Sverige nu har ett världsrykte just när det gäller att vara ledande i omställningen av finansmarknaden till hållbarhet. Våra representanter från regering och myndigheter deltar nu i arbete runt om i hela världen för att dela med oss av våra erfarenheter och av hur vi har kunnat komma så långt på så kort tid när det gäller att ställa om finansmarknaden. Det pågår nu en enormt snabb omställning av finansmarknaden, både de offentliga AP-fonderna och andra pensionsfonder och det privata kapitalet. Detta sker inte för inte, utan det sker på grund av alla de beslut som den här regeringen har fattat. Det är, tycker jag, väldigt farligt att göra som Lorena Delgado Varas gör i interpellationen och i sitt inlägg nu - att sätta avkastning mot hållbarhet och säga att det är ett val vi måste göra. Vi ska antingen investera pengarna hållbart eller få en avkastning till våra nuvarande och framtida pensionärer. Jag ser det verkligen inte så utan precis tvärtom. Det är bara genom att få en ökad hållbarhet i förvaltningen som vi kommer att kunna ha en avkastning i framtiden. Det är genom de hållbara investeringarna som svenska pensionärer kommer att komma bäst ut och få högsta möjliga pensioner i framtiden. Jag tycker därför att det är en grundläggande felaktighet att säga att detta är ett val vi måste göra. Jag vill tvärtom säga att om regeringen inte hade gjort detta gedigna arbete och fått så mycket att hända på så kort tid hade vi riskerat framtida pensionärers avkastning - de pensioner som vi alla ska leva på i framtiden. Det finns också en missuppfattning i Lorena Delgado Varas resonemang när hon säger att de pengar som nu ligger i fossila bränslen i AP-fonderna bygger på aktiva investeringar nu. Det som har hänt är att det samlade kapitalet har växt väldigt kraftigt, vilket ju är positivt för framtida och nuvarande pensionärer. Men det har gjort att de små fossila delarna också har växt i samband med detta. Det är alltså inte på grund av direktinvesteringar som det ligger pengar i fossila bränslen. Det är viktigt att konstatera att de AP-fonder som svenska folket tillsammans har omfattar 1 800 miljarder kronor. Det är ett enormt kapital. De pengar som Lorena Delgado Varas talar om utgör alltså mindre än 1 procent av det kapitalet. Därmed inte på något sätt sagt att vi är nöjda eller att vi tycker att detta är tillräckligt. Det har skett en enorm förbättring, och det kommer att fortsätta behövas en enorm förbättring. Självklart ska vi se till att vi investerar vårt kapital i linje med de avtal som Sverige har skrivit under. Och det är precis det som den lagstiftning vi fick på plats den 1 januari 2019 säger. Vi ska investera vårt kapital föredömligt och i linje med de avtal Sverige har skrivit under, till exempel Agenda 2030 och Parisavtalet. Det sker nu också en omställning i rasande snabb takt. Jag tycker att det är lite svårsmält att Lorena Delgado Varas redan nu kan bestämma om vi kommer att nå målen i Parisavtalet eller inte och om svenska folkets kapital ligger i linje med Parisavtalet. Det sker nämligen nu en väldigt snabb omställningsprocess. Vi har bestämt att vi ska göra en utvärdering av investeringarna 2020, som ska levereras till riksdagen 2021. Då kommer vi att ha ett bättre underlag och verkligen kunna se hur snabbt förändringen går. Jag tycker att Lorena Delgado Varas kanske också ska vänta med sin utvärdering tills vi har gjort den officiella utvärderingen och kan se hur snabbt utvecklingen går.
Fru talman! Jag vill korrigera något som ministern sa. Jag har inte sagt att miljö, klimat och människa ska gå före avkastning utan att de ska likställas. Man kan fundera på vad det ger för resultat. Det kommer självklart att ge resultatet att pensionärerna får den avkastning de behöver för sina pensioner, samtidigt som vi respekterar människa, miljö och klimat. Det kommer naturligtvis att leda till förnybara investeringar och investeringar som respekterar mänskliga rättigheter. Och det kommer att stoppa investeringar i sådana verksamheter som vi inte vill ha. Ministern menar vidare att ingen regering har gjort så mycket. Samtidigt kan man säga att den information och den kunskap som finns i denna tid är stor, och forskningen visar tydligt att vi behöver ta väldigt tydliga steg. Så sanningen är faktiskt att jag förväntar mig mer av den här regeringen än jag har förväntat mig av tidigare högerregeringar. En sak som upprör mig när vi pratar klimat, omställning och investeringar är avsaknaden av insikt eller osynliggörandet av vad som händer runt dessa investeringar. Ministern nämnde bland annat att det inte är en så stor summa som går till de fossila investeringarna. Sanningen är dock att denna inte så stora summa betyder väldigt mycket i de områden där de investeringarna görs. Detta drabbar lokalbefolkningen väldigt hårt. Det vi redovisar som miljarder eller miljoner på papper här innebär sjukdom, fattigdom och död där. Jag skrev denna interpellation efter att ha läst nyheten om företaget Nornickel i Sibirien. De hade släppt ut 20 000 liter diesel i vattentäkter som var länkade till Karahavet, och större markområden drabbades. Detta hotade bestånden av fisk, fåglar och renar väster om Tajmyr, vilket innebar en stor oro för urfolken, som är beroende av renarna för sin försörjning. Nornickel var redan en av de stora utsläpparna i Ryssland. De är ökända för sina miljöförstörande verksamheter. Trots detta väljer sjunde AP-fonden och flera av storbankerna att investera i företaget. I Naturskyddsföreningens rapport från januari kan vi läsa om flera investeringar som bidragit till stor ohälsa hos lokalbefolkningen. Det gäller till exempel Sasol i Sydafrika, den enskilda enhet som släpper ut mest växthusgaser i världen. Lokalbefolkningen blir sjuk och dör i förtid på grund av vatten och luftföroreningar. Liknande exempel finns från Asien och Latinamerika. Jag tror att det är viktigt att inte förminska den förstörelse och den ohälsa som drabbar lokalbefolkningen där dessa investeringar görs. För oss kan det vara en siffra på ett papper, men för dem innebär det skillnaden mellan liv och död. Dessutom fortsätter fonderna att placera pengar i skatteparadis. Detta är pengar som kan kopplas till miljöförstörande verksamheter, och där har vi verkligen ingen insyn. Vi menar från Vänsterpartiets sida att AP-fonderna helt enkelt inte ska investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning.
Fru talman! Det är i dag som sagt mindre än 1 procent av AP-fondernas kapital som går till den typ av investeringar som Lorena Delgado Varas nämner. De investeringarna kommer sig framför allt av att man har investerat i breda, världsomfattande indexfonder, inte av att man har valt ut dessa bolag och gjort investeringar direkt i dem. Lorena Delgado Varas kanske missade att jag inte heller säger att detta är något slags slutgräns och att vi härmed har kommit fram. Vi behöver helt klart fortsätta arbeta med att ställa om både det privata och det offentliga kapitalet till hållbarhet. Däremot slår Lorena Delgado Varas in en öppen dörr när hon vill att avkastning ska likställas med miljökrav. Det är precis det vi har gjort i lagstiftningen. Vi har sagt att fonderna ska investeras föredömligt och samtidigt ge avkastning. De ska investeras i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har skrivit under men också ge bra pensioner till framtida och nuvarande pensionärer. Det är viktigt att vi från politiskt håll gör allt vi kan för att ställa om investeringarna så att de går till det som är hållbart, till exempel av de skäl som Lorena Delgado Varas nämner. Vi vill inte heller att vårt offentliga kapital ska ge miljöförstöring i andra länder eller förstöra möjligheter för lokalbefolkningen. Det är också därför vi har gjort så många och så stora insatser under hela den tid jag har suttit i regeringen och varit finansmarknadsminister. Det första vi gjorde var att slå fast en helt ny målsättning: att det finansiella systemet och finanspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling. Något sådant mål har aldrig tidigare funnits i svensk politisk historia. Det är nu det mål som våra myndigheter arbetar efter - att se till så att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Vi drev också igenom en världsunik lagstiftning, där Sverige blev ett av de första länderna i världen med en lag om information till oss investerare om hur fondförvaltare applicerar hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete på sina portföljer, så att vi skulle kunna fatta beslut om den hållbaraste inriktningen för våra pengar. Vi har bett det internationella miljömärket Svanen, den nordiska Svanen, att också svanmärka fonder. Den som vill investera sina pengar på ett hållbart sätt kan nu välja de bästa fonderna, som nu också är opartiskt granskade. Man har lyft fram dem som är absolut bäst på marknaden. Vi har främjat marknaden för gröna obligationer, som växer enormt snabbt i Sverige och också är en viktig del av den gröna finansmarknaden. Där sticker Sverige ut internationellt genom att vara bland de länder som har den absolut största utgivningen av gröna obligationer, alltså lån för att genomföra gröna investeringar i vårt land. Så sent som i förrgår, i tisdags, gav Sverige ut sin första gröna statliga obligation. Den omfattar 20 miljarder kronor. Den var övertecknad två gånger om, så det fanns stort intresse av att köpa den. Den gav en extremt förmånlig ränta: Sverige betalar i princip ingen ränta alls på de pengar som vi lånar för att göra gröna investeringar, även från statens sida. Vi har också ställt höga krav på premiepensionssystemet. För att man ens ska kunna komma in i systemet och få erbjuda sina tjänster till svenska pensionssparare måste man ha en hållbarhetsaspekt i sin förvaltning. Nu håller också Sjunde AP-fonden på att omfattas av det mål som vi har satt upp för de övriga AP-fonderna. På punkt efter punkt, steg för steg, ställer vi om finansmarknaden till en grön inriktning. Och det märks. Det händer otroligt mycket. Det är en fruktansvärt snabb omställning som nu sker i Sverige. Vi är faktiskt ett land som sticker ut genom att vi nu tar stora steg för att investeringar ska leda till att vi blir ett hållbart samhälle och är en del i en hållbar värld. Jag är oerhört stolt över det arbete som jag har gjort och det vi har åstadkommit så här långt. Självklart finns det mer att göra, och självklart kommer jag att fortsätta arbeta varje dag som jag är finansmarknadsminister för att vi ska få bort de fossila investeringarna och för att vi ska investera i det som är hållbart för framtiden. Men det tar tid att ställa om en stor marknad.
Fru talman! "Föredömligt" är inte samma sak som att likställa. Jag vill också passa på att lyfta fram det problem som finns i att vi lägger ansvaret när det gäller våra statliga investeringar hos individen. Jag tror att det är jätteviktigt att regeringen i det här fallet pekar med hela handen. Vi ser att utsläppen inte minskar i den takt de borde för att vi ska kunna hålla oss inom hållbara ramar. Sverige och andra industrialiserade länder har större ansvar för hur klimatet ser ut i dag. Vi kan inte avsäga oss det historiska ansvaret eller det koloniala ansvaret. Därför är det extra viktigt att vi tar stort ansvar här. Vi borde gå före och minska våra utsläpp snabbare än utvecklingsländerna, som behöver utrymme för utveckling. Finansmarknaden har en central roll när det gäller att styra om investeringar till hållbara verksamheter och se till att vi uppnår målen i Parisavtalet. Jag tror att flera aktörer på finansmarknaden har börjat inse att det finns stora risker med investeringar i fossila bränslen, men det vore bra om regeringen tydliggjorde detta, så att finansinstituten slipper att oroa sig i onödan när de investerar. Slutligen vill jag säga att när samhället nu startas upp efter corona måste det vara en omstart som räddar klimatet och respekterar mänskliga rättigheter. Våra pengar måste vara en del i lösningen av detta. Det är dags att alla AP-fonder och finansmarknaden drar sig ur fossila investeringar och att regeringen noga följer upp att de lever upp till Parisavtalet. Med detta sagt vill jag också säga: Stoppa Preemraff, stoppa statliga investeringar i klimatfientliga verksamheter och implementera Parisavtalet tydligt fullt ut!
Fru talman! Självklart ligger inte hela ansvaret hos individen, men vi som individer kan också göra vår del när det gäller att investera våra pengar på ett bra sätt som innebär positiva investeringar för framtiden. Det är i det här sammanhanget viktigt att komma ihåg att de investeringar vi gör i dag avgör vilken framtid vi får i morgon och om tio år. Därför ligger vi på otroligt intensivt från regeringens sida för att just styra över till hållbara investeringar. Det är glädjande, och jag hoppas att Lorena Delgado Varas också kan glädjas åt detta, att det ger enormt tydlig effekt. Vi kan se det. Efter första året med den nya lagstiftningen om AP-fonderna har man gjort en utredning om koldioxidintensiteten, alltså det koldioxidavtryck som fonderna ger. Tittar man på avtrycket i form av de totala koldioxidutsläppen för de aktieportföljer man har kan man se att det minskade med 9 procent på ett år, och det är då bara det första året med denna lagstiftning på plats. Det är en högre minskningstakt än vad bedömarna har angett som nödvändig för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Även i samhället i stort kan vi se att den gröna politik som vi har genomdrivit ger effekt. Den ger stor effekt. Första kvartalet i år, från januari till mars, minskade utsläppen med 8,1 procent i Sverige, trots att ekonomin växte - mycket beroende på att vi har sett till att ta betalt för de utsläpp som görs i värme och elsektorn. Vi driver på enormt hårt. Vi har gjort mycket. Vi har väldigt många förslag som vi nu håller på att genomföra. Vi kommer att arbeta stenhårt tills alla investeringar i vårt samhälle är hållbara. Vi är ledande när det gäller att nå Parisavtalet. De globala miljörörelserna har för tredje året i rad satt Sverige i topp bland alla länder när det gäller just klimatinsatser och klimatpolitik. Vi tycker att detta är en viktig fråga. Jag hoppas att Lorena Delgado Varas fortsätter att ställa frågor om detta, för det är ett ämne som jag gärna pratar om och där jag är väldigt stolt över det vi har åstadkommit. Ingen regering har någonsin gjort så mycket för en grön finansmarknad som min.